Herr talman! Även om vi alla ansluter oss till uppfattningen att målet för vår arbetsmarknadspolitik skall vara att alla som vill och kan arbeta också skall få möjlighet att göra det, så kommer vi ändå inte ifrån att det finns människor som av skilda skäl inte kan beredas sysselsättning ända fram till pensionsåldern. Tyvärr har det också visat sig att den gruppen blir större och större. Orsakerna härtill är många, och det finns ingen anledning för mig att nu gå in på dem. Jag kan bara konstatera att de regler för förtidspensionering, som nu gäller sedan tillkomsten av 1970 och 1972 års beslut, har visat sig i hög grad behövliga. Samtidigt måste man också konstatera att bestämmelserna om förtidspension är omgärdade med så många förbehåll att den byråkratiska behandlingen av ärendena ibland blir alltför betungande för de sökande. Detta kan ha en avskräckande inverkan även i fall där förtidspensionering skulle vara av stort värde för vederbörande. Socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av vår motion ger också belägg för detta. Förra årets beslut att medge förtidspension av arbetsmarknadsmässiga skäl till den som blivit utförsäkrad från arbetslöshetskassa eller uppburit omställningsbidrag under motsvarande tid trodde vi väl litet till mans skulle medföra att de tillämpningssvårigheter som uppstod i samband med 1970 års reform skulle komma ur världen. Så har det i stort sett blivit. Men några nya tillämpningssvårigheter har i stället uppstått. Det gäller frågan om åldern som bedömningsfaktor vid beviljandet av förtidspension. För närvarande gäller att åldern 63 år skall vara riktpunkt till ledning för tillämpning av bestämmelserna om rätten till förtidspension. I vår motion har vi framhållit att de senaste åren visat att många människor blir utslagna ur förvärvslivet redan före 60 års ålder. Därför har vi föreslagit att riktpunkten till ledning för tillämpning av bestämmelserna i stället bör fastställas till 60 år. Av utskottets redovisning framgår att det råder oklarhet beträffande åldern som bedömningsfaktor vid bedömningen av möjligheterna till förtidspension. De ärenden som nyligen behandlats i riksförsäkringsverket har bedömts utifrån en liberal tolkning i fråga om ålderns betydelse för erhållandet av förtidspension. Nu var riksförsäkringsverkets ledamöter emellertid inte eniga om denna tolkning, och därför har ärendet hänskjutits till försäkringsdomstolen. Enligt uppgifter jag fått kommer domstolen att pröva detta ärende i plenum den 22 mars. Om domstolen då kommer till samma bedömning som riksförsäkringsverket, har vi motionärer i stort sett uppnått vad vi åsyftat med vår motion. Det finns därför, herr talman, ingen anledning för mig att nu mot ett enhälligt utskott framställa något yrkande. Skulle det visa sig nödvändigt, finns det möjligheter att senare återkomma till frågan.

Jag avstår, herr talman, från yrkande.

Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt den motion som herr Ekinge m.fl. har väckt i denna fråga, och vi tycker att det finns sakliga skäl för det. Den 63-årsgräns som herr Ekinge vill ha sänkt till 60 år är ju, som han själv har sagt, ingen fast gräns utan den kan underskridas när skäl därtill finns. Erfarenheten från bedömningen i centralkassorna har visat att så ofta sker. Pension beviljas, tror jag, ganska ofta under 63 år, t.o.m. från 60-årsåldern. Och det fina med den här reformen är ju att den är flexibel och att den i viss mån anknyter till en rörlig pensionsålder. 1970 års reform har förbättrats genom beslut förra året, och jag hoppas att därmed tillämpningen också blev något annorlunda. Jag tror att man har en rätt smidig och liberal tillämpning i försäkringskassorna. Jag kan hålla med herr Ekinge om att det är viktigt att den så är, så att inte människor behöver komma i kläm när det gäller just de förmåner som är möjliga att erhålla inom den här reformen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 5.

Herr talman! Den fråga som vi nu har att ta ställning till vållade under höstriksdagen ganska stor debatt. Att motionärerna nu återkommer beror på det faktiska förhållandet att i den lag som riksdagen då antog ryms en betydande grad av rättsosäkerhet för den enskilde individen. Jag vill redan nu betona att vi inte är motståndare till lagen som sådan. Vi är alla överens om att stiftade lagar skall följas och att vi av många orsaker inte kan acceptera större laster på fordon än vad som anges på fordon och i vägbestämmelser. Men i sakfrågan förhåller det sig så att vikten på många av de godsslag som skall transporteras icke låter sig med exakthet fastställas. Det finns tillfällen då överbelastning av fordon eller väg beror på omständigheter som fordonsägaren rimligen inte kan råda över, exempelvis felbedömd vikt på gods som saknar viktuppgift och som därför måste transporteras ovägt med enbart volymen som underlag för viktbedömning. Som exempel på sådana fall kan nämnas transport av skogsprodukter. T. o. m. skogsstyrelsen anger i sin vikttabell för rundvirke och flis endast mycket grova medeltal på volymvikt. Standardavvikelsen är upp till + 15 procent, vilket innebär att man i två tredjedelar av fallen bör hamna inom de gränserna. Men ingen garanti lämnas för att inte avvikelserna kan bli ännu större. Lastar man efter vedertagna vikttabeller finns alltså ingen som helst garanti för att man inte skall drabbas av överlastavgift. Samma problem gäller andra godsslag, exempelvis massgods, grus, jordmassor, sand etc. Överlastavgiften gäller inte bara överskriden bruttovikt utan beräknas för varje axel för sig. Det medför att bruttovikten inte behöver vara överskriden för att en fordonsägare skall påföras överlastavgift. Det räcker att en enstaka axel eller boggie passerat tillåtna värden på väg och fast axelbelastning. Det finns naturligtvis många sådana exempel, som kan bli mycket problematiska. Containertransporterna och dragning av främmande påhängsvagnar kommer t.ex. att bli ett svårt problem. En plomberad behållare hämtas t.ex. i en hamn av lastbil. Bruttovikten för containern framgår i bästa fall av frakthandlingarna, men däremot finns ingen möjlighet att bedöma hur godsvikten är fördelad i containern. En tyngdpunktsförskjutning under tidigare sjötransport kan ha skett och därmed orsakat överbelastning av någon fordonsaxel — och bilens ägare får då betala överlastavgift. Alla de här transporterna skulle vara helt problemfria, om det på lastfordonet funnes en viktanordning, så att vikten direkt kunde avläsas vid lastningstillfället. Sådana godkända lastindikatorer finns inte att köpa i handeln. Även om den som lastar sitt fordon med något av de gods som jag nämnt och i medvetande om volymvikternas variation avsiktligt lastar mindre än vad han egentligen skulle ha kunnat göra, innebär lastningen om han ändock inte tagit tillräckligt stor marginal att han kan riskera att få betala överlastavgift.

I Norge där liknande bestämmelser finns förekommer exempel på orimligheter som där kan rättas till — men som inte skulle kunna rättas till i vårt land enligt den lag som riksdagen antog i höstas. I Norge hade exempelvis ett transportfordon svängt av från en gata till en annan. Så snart chauffören kom in på denna nya gata upptäckte han att han för vidare färd måste passera en bro. Han försökte att backa tillbaka sitt ekipage, vilket var omöjligt. Han tvingades passera över bron, som hade en alltför låg bärighet. Han fick bötesföreläggande men friades av högre instans. Om denna situation inträffat i Sverige, skulle avgiftsbeloppet erlagts, eftersom det i den svenska lagen om överlastavgift icke finns någon dispensregel. Man kan tänka sig många liknande situationer där överlastavgift kommer att utgå. Den här överlastavgiften består inte av några vanliga små bötesbelopp. Låt mig nämna ett exempel för att belysa vilka summor det rör sig om. Ett skogsekipage med 20 meters avstånd mellan de yttersta axlarna får ta en bruttovikt på 48 ton, om vägen är klassad för 10 12 tons väg eller gata, där tillåten bruttovikt är 35 ton. Skillnaden mellan 48 ton och 35 ton är 13 ton, och det är för den vikten som överlastavgift skall betalas. Vid den här förseelsen är överlastavgiften 9 900 kronor. Om denna förseelse skulle upprepas inom ett år, blir överlastavgiften 50 procent högre eller nära 15 000 kronor. Överlastavgiften har inte klassificerats som straff — även om den i praktiken naturligtvis kommer att uppfattas som ett sådant. Det märkliga kan alltså inträffa att en fordonsägare frias i domstol för ansvar mot belastningsbestämmelserna men ändå åläggs att betala överlastavgifterna. Någon rättslig prövning förekommer nämligen inte, utan avgiften tas ut helt schablonmässigt även om bilägaren inte haft möjlighet att förhindra det inträffade. Nu säger utskottsmajoriteten i sin skrivning att det är viktigt att arbetet med konstruktion av vågutrustningar kan påskyndas, och det vill jag gärna instämma i. Om detta kan sägas att vägverket har fått uppdrag av Kungl. Maj:t att ta fram en vågutrustning, men om tiden för framtagningen sägs ingenting. Det kan alltså ta flera år innan en vågutrustning är klar för produktion, och under den tiden kvarstår hela den besvärliga lastproblematiken med risk för fellastning, överlastning och överlastavgift. Jag vill säga att ur nationalekonomisk synpunkt är det lika felaktigt att inte lasta den godsmängd som fordon och väg tillåter som att köra med laster som är för stora. Utskottsmajoriteten citerar vidare ett uttalande av departementschefen, enligt vilket värdet med en särskild överlastavgift ligger i att man oberoende av frågan om straffansvar kan neutralisera de vinster som uppkommer för fordonsägaren genom ifrågavarande överträdelser. Ja, visst kan man vilja dra in vinster som en fordonsägare har gjort genom att överträda gällande bestämmelser. Det finns det i och för sig ingenting att säga om. Men man kan naturligtvis ifrågasätta, om avgiften står i proportion till den intjänade vinsten. Jag vill emellertid understryka att i den frågan föreligger i och för sig inga åsiktsskiljaktigheter. Där vi inte har enats är i frågan om eftergiftsmöjligheten. Människor kan ju tvingas att betala in den höga avgiften trots att det uppenbarligen är orimligt. Som lagen nu är utformad finns ingen möjlighet till eftergift. Förseelsen kan inte ens på den vägen prövas av vare sig myndighet eller domstol, och det är här som vi har reagerat kraftigt. Jag anser att den här frågan rimligen inte kan vara partiskiljande. Som jag har uppfattat situationen har alla i Sveriges riksdag representerade partier ett intresse av rättssäkerhet för den enskilde individen. Vad frågan här gäller är om mycket höga avgifter skall kunna tas ut av enskilda medborgare utan att dessa har möjlighet att i någon instans få den påstådda förseelsen prövad. Modellen för den här lagen är hämtad från Norge, dock med den skillnaden att i Norge finns undantagsbestämmelser vilka i praktiken har visat sig vara nödvändiga.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Riksdagen antog i fjol ändringar i en del förordningar i syfte att motverka överträdelser av vissa vägtrafikbestämmelser. Dit hörde bl.a. förordningen om automobilskattetillägg, som blev en lag om överlastavgift. Regeringen har nu fastställt att förordningen skall träda i kraft den 1 april i år. Om målsättningen och principerna att motverka lagöverträdelserna i fråga om överlast på våra vägar rådde, som herr Dahlgren redan deklarerat, inga delade meningar i riksdagen, och från grupper som direkt berörs har heller inga invändningar rests mot principen som sådan. Alla är eniga om att det behövs ett instrument som motverkar frestelsen att genom överlast skapa snedvridning i konkurrensen på transportområdet samt hindra transporter som medför en onormal förslitning på våra vägar. Ett överlastat och fellastat fordon utgör också i vissa fall en trafiksäkerhetsrisk. Men propositionen 81 i fjol var inte invändningsfri, och den kommer att medföra följdverkningar som är helt onödiga genom att skälig hänsyn inte tagits till kravet på rättstrygghet även för fordonsägare. Överlastavgifterna aktualiserar även belastningsbestämmelserna för våra gator och vägar. I vissa delar av landet tillåter det sekundära och tertiära vägnätet till övervägande delen endast 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. De här vägarna är livsviktiga råvaruleder för näringslivet. I samband med att samhället skärper kraven på laglydnad gentemot bestämmelserna vore det rimligt att vägnätet också rustas upp till en standard som svarar mot kravet på ekonomiskt utnyttjande av fordonsparken. För en lastbil byggd för axelrespektive boggitryck på 10 12 tons väg en lastminskning med 30—40 procent. Det innebär i vissa fall kostnadsökningar på upp till 50 procent. De här problemen är särskilt besvärliga inom våra kommuner, där man inte sällan är helt okunnig om gators och vägars bärighet. I en del kommuner är det tillåtna axeloch boggitrycket fastställt till 8 respektive 12 ton närmast i avsikt att hålla den tunga trafiken borta från stadsplanelagt område. Tillämpas dessa bestämmelser efter den 1 april, då lagen om överlastavgift träder i kraft, kommer vissa servicetransporter i ett besvärligt läge. Det kan stoppa renhållningsfordon, tankbilar för eldningsolja m.m. Kommunerna måste därför se över bestämmelserna före detta datum. Jag är medveten om att översyn pågår, men den är sannolikt inte klar den 1 april då lagen träder i kraft. Oavsett om överlastavgifterna finns eller inte utgör 8/12 tons vägar en starkt kostnadsfördyrande faktor för stora delar av den transportverksamhet som inte har annat än väg som alternativ. Jag har tillgång till en överslagsberäkning som visar att den del av transportarbetet som sker på 8/12 tons vägar för sådana grupper som livsmedel, foder, grus, oljor och rundvirke fördyras med ett belopp i storleksordningen 500 miljoner kronor per år på grund av begränsningen av den tillåtna lasten. Men, herr talman, det som kommer att föra propositionen 81 till historien är dess omutliga tillämpning av det strikta betalningsansvaret. Det är, efter vad jag förstår, den första lag som ställer en viss kategori människor helt rättslös i vissa situationer. Och det kan inte vara förenligt med svenskt rättsväsen.

En så stark minoritet kan inte negligeras i en fråga om rättstrygghet. Röstresultatet borde också vara en tankeställare inför den votering som nu förestår i frågan. Vid utskottsbehandlingen i fjol anfördes att om undantagsbestämmelser tillätes skulle hela syftet med överlastavgifterna vara förfelat. Det påståendet är helt orimligt och oacceptabelt. I ett rättssamhälle kan det inte vara rimligt att i brottsbekämpande syfte sätta rättstryggheten som pris. Vi har i motionen liksom i reservationen till trafikutskottets betänkande nr 4 gett några exempel på fall, där det kan uppkomma svårigheter vid bedömningen av frågan om överträdelser. Alla dessa fall är fullt relevanta, och jag skall utveckla ett par exempel. Även om herr Dahlgren berört ett par liknande fall kan de behöva ytterligare belysning. Nr 33 Vid beräkningen av överlastavgift medges en osäkerhetsmarginal, som Torsdagen den varierar mellan olika axlar efter vissa relationstal. Denna marginal är 1 mars 1973 tilltagen med hänsyn till svårigheten att bestämma den exakta vikten. Avsikten torde vara att dessa undantag skärpes efter det att godkända lastindikatorer kunnat tas i bruk. Eftersom viktmarginalerna är fasta och inte ställs i relation till bilarnas olika lastförmåga blir utslaget mycket ojämnt. Mindre typer av lastbilar kan överlastas med in emot 100 procent utan att falla för överlastavgift. För större lastbilar är marginalen 10—15 procent. Vid befraktning av rundvirke får lagen om överlastavgift mycket besvärande konsekvenser. Den tillåtna marginalen står inte alls i proportion till den spännvidd som gäller för volymvikten för rundvirke. Den kan variera mellan 32 och 49 kubikfot per ton. Hos ett skogsbolag har man gjort intrimningsförsök och funnit att bruttovikten måste sänkas från 34 ton till 29,5 ton för att man tillnärmelsevis skall säkra sig mot risken att bli fälld för överlast. Trots denna nedskärning finns ändå viss risk att i något fall överskrida tillåtet axelrespektive boggitryck. Inom skogsstyrelsen anser man att nedskärningen måste gå längre. Enbart denna säkerhetsåtgärd genom ren underlastning medför en fördyring av virkestransporterna inom skogsindustrin med ca 150 miljoner kronor per år. Inom skogsstyrelsen har man också räknat fram att en 20-procentig minskning av lasten under den tillåtna motsvarar en kostnadsökning på ungefär 90 öre per förbrukad liter dieselolja. Det kan vara skäl att nämna den siffran, eftersom vi nyligen upplevt ett så kompakt motstånd mot regeringens förslag att höja priset på dieselolja med 6 öre att regeringen måste dra tillbaka förslaget. Här har alltså en knapp riksdagsmajoritet fattat ett beslut, som för en viktig del av inte minst det norrländska näringslivet höjer transportkostnaderna till en nivå som motsvarar en höjning av priset på dieseloljan med 90 öre per liter. Om man befarade negativa verkningar för prisutvecklingen av höjningen med 6 öre, vad innebär då inte en höjning som är femton gånger större för en vital sektor inom svenskt och norrländskt näringsliv! Den arbetsgrupp inom vägverket som har regeringens uppdrag att utreda frågan om lastindikatorer har inte mycken tid att förspilla. Ju förr tillförlitliga vägningar kan göras, desto förr minskas de negativa och oavsiktliga verkningar som lagen om överlastavgifter medför, när det gäller att optimalt utnyttja vägar inom lagens råmärken och samtidigt nå en skälig driftekonomi för fordonen. Jag räknar införandet av lastindikatorer som en viktig del i strävandena att komma till rätta med rättssäkerhetsfrågan. Herr Dahlgren anförde också ett exempel i fråga om ”överlast” som uppkommer när en bil är lastad för trafik på 10 12 tons väg. Det kan bero på olika omständigheter. Vissa länskungörelser är så svårtolkade att man kan förledas att tro att det är en 10 12 ton. Man kan heller inte utesluta möjligheten att chauffören av någon anledning helt enkelt avviker ifrån givna order 89 och väljer en annan väg. Man har alltså startat transporten under helt lagliga betingelser och av skäl som fordonsägaren inte råder över hamnat på en väg där man blir fälld för överlast.

Om man till detta lägger att intäkten för en genomsnittstransport är mellan 300 och 400 kronor, förstår man lätt under vilka svåra betingelser vissa transporter kommer att utföras under den närmaste tiden. Detta exempel kan kanske i ännu högre grad tas som stöd för vad jag tidigare sagt i mitt anförande om kravet på en upprustning av 8 16 tons vägnät. Herr talman! Med det anförda har jag ytterligare velat betona allvaret i den reservation som fogats till trafikutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Det är föga populärt när ett ärende kommer tillbaka till riksdagen efter att ha varit föremål för behandling helt kort tid dessförinnan. Nu ligger på riksdagens bord ett betänkande i ett ärende, som vi behandlade så sent som förra hösten. Anledningen härtill är, som herrar Dahlgren och Sellgren ingående redogjort för, att vi i den gemensamma borgerliga reservationen anser det vara av högsta prioritet att ompröva beslutet. Vi har nämligen hamnat i en situation där rättssäkerheten för en viss samhällsgrupp kommer att sättas på spel. Vi sade redan i höstas att vi inte har något försvar för dem som medvetet utnyttjar möjligheten att överlasta sina fordon. Men det får inte innebära att man lämnar seriöst jobbande företagare i sticket och låter dem få lida för vad de andra gör. Man har inte velat lyssna så mycket på dessa tongångar, beroende på att det här rör sig om många små enskilda företagare — det finns många enbilsföretagare här i landet — och den socialistiska majoriteten här i riksdagen lånar inte gärna sitt öra åt dem. Man brukar emellertid framhålla samarbetet med den fackliga organisationen, och i detta fall borde man faktiskt lyssna på den. Det råder nämligen ett uppenbart missnöje hos berörda chaufförer i denna fråga. Felet är kanske att man i denna politiska församling alltför litet har satt sig in i sakfrågan. Man känner inte till förhållandet i de mera Nr 33 tekniska, invecklade procedurer som bl.a. herr Sellgren beskrev genom Torsdagen den att visa en bild på skärmen. Man följer i stället en linje som har skisserats — 1 mars 1973 Det finns alltså fall där man har mycket svårt att själv råda över Överlastavgift situationen. På de ställen där man har tillgång till all teknisk apparatur som fordras har man vägt fordonet och konstaterat att vikten är fullt laglig. Jag kan illustrera hur det sedan kan gå, exempelvis vid transport av sand. Det räcker med att man gör en häftig inbromsning för att den över flaket jämnt fördelade lasten skall förskjutas framåt och överlasta framaxeln betydligt över de godtagbara 500 kilona. Det betyder alltså att trots att lasten har vägts överträds bestämmelserna på en del av vägnätet. Sådana situationer inträffar ofta i praktiken och får alltså till följd att stora bötesbelopp utdöms. Vi har vidare styckegodstransporterna, och jag skulle gärna vilja veta hur man skall klara dem när man skall distribuera från en tätort till ytterområden. Man talar ofta om glesbygdsproblem och säger att man inte får fördyra för de människor som bor i glesbygder. Det är precis vad som sker här. Distributionen av styckegods på en viss tur måste någon gång komma till det sista stället. Man kan inte göra på annat sätt än att lossa lasten bakifrån. I och med att man har tagit de första kollina har man automatiskt fått ett för högt framaxeltryck. Vi har oljebilstransporterna. Där finns det oftast fyra eller sex fack på bilen, och hur man än lossar detta tankfordon till respektive villaägare måste man någon gång komma i den situationen att man har för högt tryck på antingen framaxel eller bakaxel. Det har uppstått stor oro hos den ekonomiska föreningsrörelsen inom jordbruket. De större företagen i Skåne distribuerar exempelvis från sina foderfabriker i Malmö foder till områden kring Kristianstad och Helsingborg. Det rör sig alltså om vägsträckor på mellan sju och tio mil. De kan på sina fordon helt lagligt lasta 28 ton, men om de inte skall överträda bestämmelserna kan de på de sista 300 meterna fram till förbrukaren eller till ett magasin bara lasta 15 ton. Alla som talar om hur man skall åstadkomma ett lågt konsumtionspris här i landet borde tänka på även sådana här praktiska detaljer. Det är också ganska horribelt vilka möjligheter ett litet fordon har i förhållande till det tyngre lastfordonet. Ett stort lastfordon är ofta dimensionerat för att kunna tåla en större last, medan däremot det lilla, vekare fordonet väl inte klarar så stor lastning. Men man har faktiskt i lagen öppnat möjligheter att hundraprocentigt överbelasta ett litet fordon, beroende på differensen i axeltrycket med 500 kg på framoch 1 000 kg på bakaxeln. De politiska beslutsfattarna får finna sig i att ha inkompetensförklarats av det folk som från praktisk utgångspunkt skall bedöma de beslut som fattas i denna kammare. Man måste ställa krav på en bättre samordning i vår trafikpolitik. Vi kan inte fatta ett beslut som går stick i stäv mot ett annat. Här har vi nu vägtrafikförordningens 54 §, som borde ha varit föremål för översyn långt tidigare. Vänsterpartiet kommunis terna och enskilda socialdemokratiska ledamöter har såväl i år som förra 9 året till riksdagen motionerat om en begränsning av största tillåtna fordonslängd från nu gällande 24 m till 18 m. Hur skulle det vara, om motionärerna samtidigt ville yrka på att man såg över 54 § vägtrafikförordningen? Det här motionsyrkandet är ju framställt för att man skall få en säkrare trafik. Att det skulle vara bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt med det korta fordonet vill jag inte alls ifrågasätta. Det kan vara fallet — när vår nationalekonomiska situation är sådan att vi kan ta det beslutet. Men denna paragraf ger samtidigt rent motsatt effekt. De som transporterar grus och sådan materia behöver inte alls ha det långa fordonet, men för att kunna få lasta maximalt, och därigenom utnyttja sitt fordon maximalt i förhållande till den skatt de betalar, tvingas de att göra fordonet väldigt mycket längre än vad som skulle vara nödvändigt. Det gör att man i dag kör med oproportionerligt långa dragstänger mellan fordon och släpvagn. Orsaken är just 54 §, och det är ganska märkligt att de som nu ivrar för kortare fordon inte samtidigt ivrar för att man inte skall ha en paragraf som går fullständigt emot det trafiksäkerhetsintresse som de talar för. Ingen från den borgerliga oppositionen — vi har en gemensam reservation nu lika väl som förra året — har någon gång velat försvara dem som systematiskt överlastar sina fordon. Vi vill bara värna om de människor som kan råka i en situation varöver de inte själva råder. Vi kommer tillbaka i år för att ge dem som röstade annorlunda ett tillfälle att tänka om. Syndaren skall ju ha en chans att sig omvända. Den möjligheten finns uppenbart nu, när vi tar upp fjolårets beslut till förnyad prövning. Nu har man också haft möjlighet att tänka på hur det hela fungerar rent praktiskt. I det här sammanhanget måste det resas krav på en höjning av axeltrycket på många av våra vägar och på en översyn av vår vägtrafikförordning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Det var inte i höstas riksdagen fattade beslutet utan det var i maj månad förra året, men det spelar kanske mindre roll. Vi hade då en ingående diskussion om de här frågorna. Det fanns en reservation fogad till trafikutskottets betänkande nr 13 år 1972 med det innehåll som vi sedan har återfunnit i en motion, vilket har följts upp i en reservation till trafikutskottets betänkande nr 4 år 1973. Men det intressanta är att det riksdagsbeslut som fattades i maj 1972 — och den lag som då stiftades — ännu inte har trätt i kraft. Riksdagens majoritet sade i maj 1972 nej till det krav som reservanterna nu för fram.

Reservanterna önskar att överlastavgiften skall kunna efterges om det föreligger särskilda skäl. I fjol liksom i debatten här i dag har både herr Dahlgren och herr Sellgren — det återfinns även i reservationen — hänvisat till att det i det norska avgiftssystemet skulle finnas en Nr 33 föreskrift av ungefär samma karaktär som den man nu önskar få i det Torsdagen den svenska systemet. Vi behandlade detta den 29 maj förra året sent på 1 mars 1973 natten, men trots detta hade jag ett ganska långt inlägg där jag försökte klara ut att den norska undantagsbestämmelsen inte fungerar på det sätt som reservanterna vill göra gällande. Reservanterna vill ha möjlighet för fordonsägaren att undgå överlastavgift i t.ex. sådana fall då vikten på det transporterade godset har felbedömts, vilket bl.a. kan gälla, som herr Sellgren sade, skogsprodukter, schaktmassor, jord, grus och stenmaterial. Flera andra liknande exempel återfinner vi i reservationen. Jag framhöll i fjol att den norska bestämmelsen inte alls tar sikte på sådana här situationer. Den tillämpas i stället när överlastavgift kommit att påföras oriktigt på grund av ett felaktigt förfarande från myndigheternas sida, t.ex. om vägningen av axeloch boggitryck inte skett i föreskriven ordning. Sådana oriktigheter kommer — det sade jag också förra året — självfallet att rättas till när länsstyrelsen fastställer överlastavgifterna. Det behövs inte någon särskild undantagsbestämmelse för detta. Det norska systemet med överlastavgift har nu varit i kraft nästan ytterligare ett år sedan vi diskuterade frågan senast. Jag vill framhålla att det uttalande som jag gjorde i fjol om tillämpningen av den särskilda undantagsregeln i de norska bestämmelserna gäller fortfarande. Under den tid man haft överlastavgift i Norge har avgiften eftergivits i ett tjugotal fall, men då har det varit fråga om att någon myndighet gjort ett fel, t.ex. vid vägningen av fordonet. Däremot har det givetvis aldrig varit på tal att efterge avgiften i sådana situationer där överlasten sägs ha varit orsakad av att godsvikten varit svår att bedöma eller av att man inte har kunnat veta hur lasten varit fördelad på fordonet. Herr talman! I själva verket skulle ett system med överlastavgifter, som framhölls i förra årets debatt, vara i det närmaste meningslöst om man för in sådana här faktorer i bedömningen som reservanterna åberopar. Reservanterna vill ju att man skall ta hänsyn till fordonsägarens uppsåt eller avsikt. För man in detta i bilden, missar man hela poängen med avgiftssystemet, som nämligen bygger på idén att man skall eliminera den vinst som fordonsägaren gör genom överlast alldeles oberoende av om man kan bevisa någon avsikt hos honom. Och från trafikpolitisk synpunkt och med avseende på ägarens vinst av överlast är hans avsikt helt betydelselös. När man hör talas om de stora svårigheter som överlastavgiften orsakar fordonsägarna ställer man sig helt frågande till reservationen. I avgiftssystemet finns ju inbyggt betydande grundavdrag som man får göra innan det blir aktuellt att ta ut den här överlastavgiften. För de små fordonen — och det påpekade herr Komstedt — ligger säkerhetsgränsen upp emot 100 procent, och för de allra största fordonen finns det således i systemet inbyggt ett avdrag på ca 15 procent. Om dessa grundavdrag med hänsyn till lastens särskilda beskaffenhet skulle bedömas vara otillräckliga kan man ju för säkerhets skull lasta litet i underkant. Detta innebär visserligen en viss kostnad för fordonsägaren genom att han inte alltid kan utnyttja lastkapaciteten fullt ut, men en sådan konsekvens är ingenting unikt i systemet med överlastavgift. Överlasten, herr Dahlgren och herr Sellgren och herr Komstedt, är inte mindre farlig därför att den är oavsiktlig, och det är helt i linje med vägtrafiklagstiftningen att fordonsägarna får ta på sig vissa kostnader i vägekonomins och trafiksäkerhetens intresse.

Herr Komstedt menar tydligen att om man bromsar in sin bil kraftigt och får en viktförskjutning på gruslasset skulle man kunna utnyttja den här undantagsregeln. Men då är vi ju inne i den situation som jag försökte klargöra i förra årets debatt: då får varje konstaterad överlast bli föremål för en rättslig prövning, och då missar vi hela poängen med systemet. Det är i dag icke tillåtet att överlasta — det är förenat med straffansvar att köra med för höga vikter. Men — och det vet talesmännen för reservationen — det är så otroligt besvärligt att i rättsliga sammanhang klara ut detta, och det är därför som man inte kan gå på den linje som här lanseras. Herr Sellgren talar om dessa enorma miljonbelopp som transporterna skulle fördyras med genom att man inför den här överlastavgiften. Då skulle man ju kunna dra den slutsatsen — jag vill inte säga att det är så — att åkarna i dag kontinuerligt överlastar. I går kväll hade vi en debatt om väganslagen. Då framfördes från reservanthåll krav på att samhället skulle ställa ytterligare medel till förfogande för vägunderhåll. Det som verkligen innebär en förslitning på våra vägar är kraftiga överlaster på de tunga fordonen. När vi nu skall försöka komma till rätta med detta förordar de som i går krävde ytterligare 65 miljoner till vägunderhållet införandet av ett system som förhindrar att vi sätter stopp för överlaster, om sådana förekommer. Avslutningsvis vill jag säga att de skäl som förra året låg bakom riksdagens beslut om införande av systemet med överlastavgift gäller i dag i alla avseenden. Från trafiksäkerhetssynpunkt och från trafikpolitisk synpunkt samt med hänsyn till vägekonomin är det en absolut nödvändighet att vi kommer till rätta med den överbelastning av fordon och vägar som nu i stor utsträckning förekommer. Ett bifall till reservationen skulle innebära att dessa viktiga intressen inte tillgodoses. Därför vill jag än en gång med skärpa understryka vikten av att det beslut som riksdagen fattade i fjol står fast. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 4.

Herr talman! Herr Hugosson åberopade den ingående debatten i denna fråga i fjol och uttalade förvåning över att vi har återkommit i år. Men hade då röstresultatet i fjol ingen som helst inverkan på herr Hugossons uppfattning? Det var ju ändå en stor minoritet som då gav uttryck för sin uppfattning att någonting fattades i systemet med överlastavgifter. Under mellantiden har vi också fått ännu mera klart för oss hur Nr 33 bristfälligt vårt vägnät är. Likaså är det en fördel att lagen ännu inte har Torsdagen den trätt i kraft, ty med insikt om att lagen i rättssäkerhetshänseende är 1 mars 1973 ofullständig har vi nu möjligheter och tillfälle att justera lagen innan den — — — — träder i kraft. Det är just denna stora brist att lagen strider mot Överlastavgift rättssäkerheten som har gjort att vi tagit upp frågan på nytt i år. Sedan sade herr Hugosson också att vi skulle missa poängen om vi införde den föreslagna bestämmelsen i lagen. Herr Hugosson vidhåller sålunda sin enligt min mening orimliga och oacceptabla uppfattning. På teknikens område kräver man ju innovationer för att främja utvecklingen; vi kräver exempelvis indikatorer för att kunna bestämma lastens vikt. Vi politiker kan också kräva juridiska innovationer, dvs. att det skapas förordningar som kan tillämpas på ett smidigt sätt utan att rättssäkerheten sätts i fara. Det är inte de avsiktliga överlasterna vi talar om utan de oavsiktliga. Det gäller här inte de i system satta överlasterna, genom vilka man undandrar samhället stora belopp och försliter vägarna alldeles enormt. Slutligen tog herr Hugosson också upp de miljonbelopp som jag tidigare nämnde, men de stod inte i omedelbar relation till överlastavgifterna utan till det svaga vägnät vi har, alltså till den stora andelen 8/12 tons vägar här i landet. Jag nämnde de beloppen för att illustrera behovet av att vägnätet upprustas, för att uppnå ett driftekonomiskt utnyttjande av fordonen. Det är inte rätt, herr Hugosson, att förvränga ett anförande på det sättet. Nej, den som missar poängen i detta fall är herr Hugosson, som inte har tagit intryck av omröstningen i riksdagen i fjol. Herr Hugosson tycks vara helt oförbätterlig i det fallet.

Herr talman! Det är riktigt att det var vårriksdagen 1972 som antog den här lagen. Herr Hugosson säger att han är förvånad över motionen, över reservationen och över den här debatten, eftersom lagen ännu inte har trätt i kraft. Det skulle enligt hans mening vara ett motiv för riksdagen att nu inte ändra på förhållandena. Jag tycker att det är ett dåligt argument, då vi vet att lagen, som den nu är utformad, innebär en betydande grad av osäkerhet. Vill verkligen herr Hugosson göra gällande att det jag har sagt här eller det som sägs i reservationen om rättsosäkerheten skulle vara felaktigt? Jag väntar mig ett svar på det av herr Hugosson. Vad jag sagt om Norge är att man där har en dispensregel som inte finns i den svenska lagen.

Det är vad vi föreslår.
Herr talman! Herr Hugosson säger att diskussionen är märklig därför att lagen ännu inte trätt i kraft. Allt fler grupper har dock fått klart för sig vad lagen innebär ur rättssäkerhetssynpunkt för så många, och det är av den anledningen som ärendet kommer tillbaka. Man har nu en chans att göra någonting åt det innan lagen trätt i kraft och lämnat spår efter sig som kan bli besvärande för den enskilde. Situationen i Norge skall vi inte fördjupa oss i. Klart är att man i Norge har medgett eftergifter. I Norge värnar man om denna näring betydligt mer än vad man gör i Sverige. Vi har många gånger tidigare fått klart för oss att det är lättare att släppa in de norska förhållandena i Sverige än tvärtom. Lagen skulle bli meningslös, säger herr Hugosson. Det är väl att underkänna våra domstolar. Om man har ett domstolsutslag som friar för åtalet är det orimligt att man inte skall ha rätt att få tillbaka den överlastavgift man har betalat in. Herr Hugosson klargjorde inte om han ville ha kvar nuvarande vägtrafikförordnings orimligheter eller om han tyckte att man skulle kunna göra någonting åt den och på det sättet skapa rättvisa. Herr Hugosson tycks också till fullo acceptera att man kan ha 100 procents överlast på ett fordon med en tillåten last av ett ton. Ett sådant fordon skall alltså inom lagens gränser få lasta två och ett halvt ton. Kan detta ur trafiksäkerhetssynpunkt vara mera riktigt än att ett fordon som enligt instrumentet har rätt att lasta tolv ton får samma möjlighet? Med min beskrivning av de realistiska förhållandena vid en inbromsning ville jag säga att har man inte lastat totalt mer än man får, så borde det kunna göras en differentierad bedömning när det gäller situationer som man inte kan råda över. I annat fall måste herr Hugosson för mig beskriva hur man skall förankra ett lass grus — skall det ske med kättingar eller rep?

Herr talman! Man blev tydligen irriterad över att jag sade att vi fattade beslutet om lagen förra året och att den ännu inte trätt i kraft; och under tiden vi väntar på ikraftträdandet så kommer man igen med samma krav som riksdagen — med majoritet, herr Sellgren — avvisade våren 1972. Man borde ha avvaktat för att se hur lagen fungerade i praktiken, eftersom utskottsmajoriteten både förra året och i det nu aktuella utskottsbetänkandet säger att det förutsättes att frågan skall följas med uppmärksamhet. Om det finns något att rätta till skall man göra det, men det har inte från riksdagsbehandlingen den 29 maj 1972 fram till den 1 mars 1973 framkommit någonting som säger att vi har anledning ändra vår inställning. Man säger att det här skulle vara fråga om rättssäkerhet och att överlastavgiften träder rättssäkerheten för när. Det är ju, ärade kammarledamöter, i strid mot lagen att lasta ett hekto över gällande bestämmelser. Men överlastavgiften tas inte ut förrän man har kraftigt överskridit vad som gäller enligt lag för axeloch boggitryck. På de mindre fordonen kan man ha en överlast av över 100 procent, och det tycker jag i och för sig, herr Komstedt, inte är särskilt bra. Vi har i rättssäkerhetens intresse medgivit en vid marginal, och för de tyngsta fordonen är marginalen 15 procent. Det är felaktigt att göra gällande i debatten att man skulle träda rättssäkerheten för när då de tyngsta fordonen tillåts ha en överlast på inemot 15 procent innan man tar ut avgiften. Sedan sade herr Komstedt, och det nämndes också av någon annan i debatten tidigare, att inte bara åkeriägarna utan även de anställda är oroade på grund av denna lagstiftning. Jag förstår inte varifrån man har fått den uppgiften. Ingen har hälsat denna lag med större entusiasm än Transportarbetareförbundet. I dag blir många chaufförer mer eller mindre tvingade att lasta utöver vad fordonet har rätt att lasta. Därför tycker även de anställda att det är riktigt att ta ut en överlastavgift och därmed eliminera eventuella påtryckningar på fordonsföraren från åkeriägarnas sida.
Herr talman! Herr Hugosson framhärdar i sin åsikt att man bör avvakta och se vad som händer. Jag tänker då tillbaka på vad som har hänt inom arbetslivets område. Man kan inte hårdra exemplet alltför mycket, men på arbetslivets område är det så, att där man kan befara att risk föreligger för olycksfall skall detta förebyggas. Man avvaktar inte för att se om det händer några olycksfall. Det är alltså en förlegad inställning att vänta och se, när man klart i den fråga vi nu diskuterar kan påvisa att det föreligger risk för rättstryggheten. Hur har vi det på skatterättsområdet? Man kan bli ålagd en viss skatt men har möjlighet att i efterhand överklaga beslutet och få rättelse. I fråga om överlastavgiften finns inte något institut, där man kan få rättelse, även om man kan bevisa att man är helt oskyldig. Jag skall ta ett mycket enkelt exempel. Antag att en fordonsägare låter en av sina anställda på sin fritid använda den bil han nyttjar dagligen i tjänsten för att för egen räkning transportera visst material. Han kan vara egnahemsbyggare eller liknande. Antag vidare att den anställde i det sammanhanget överlastar bilen, alltså överträder lagen. Han har alltså förfoganderätten till bilen, men den som står till svars och får betala överlastavgiften är fordonsägaren. Kom inte och tala om att inte rättssäkerheten här har betydelse. De marginaler som har antagits är skönsmässigt beräknade och svarar inte mot ett fullständigt statistiskt underlag. Jag har i tidigare anförande bevisat hur man inom en varugrupp har så stora viktskillnader att de går långt utöver vad som har angivits. Det innebär att även om man avsiktligt underlastar för att inte komma i strid med lagen, kan man löpa risk att göra det trots de säkerhetsmarginaler man tillämpar. Det är väl att hamna i en omöjlig situation. Jag tycker att herr Hugosson fjärmar sig från verkligheten, när han utan någon som helst tanke på vad det totalt sett kostar att skapa denna garanti säger att man skall underlasta så att man inte kommer i strid med lagen. Medge, herr Hugosson, att vi inte kan lösa detta problem riktigt, förrän vi får tillförlitliga lastindikatorer och att denna tilläggsbestämmelse intill dess bör finnas med. Någon känsla för rättstrygghet borde väl herr Hugosson ha, även om han sannolikt i praktiken lever ganska fjärran från den verklighet vi här rör oss i.
Herr talman! Herr Hugosson har inte besvarat mina frågor, och jag kan ha förståelse för det. Om han skulle göra det, måste han nämligen konstatera att reservanterna har rätt. Det är fråga om rättvisa och rättstrygghet för den enskilde individen. Om någon har överlast och blir ertappad av polisen, är det inte bara överlastavgiften som utgår, utan då ställs också den skyldige inför domstol. Det kan då vara så att domstolen friar från förseelsen, som gäller brott mot vägtrafikförordningen, men överlastavgiften måste ändå alltid inbetalas och kan inte återfås. Fordonsägaren kan inte ens få riktigheten i den prövad. Det är detta, herr talman, som vi har vänt oss emot med förslaget om denna lilla lagändring, som betyder rättssäkerhet för den enskilde medborgaren.
Herr talman! När herr Hugosson kan hålla med mig om att detta är alltför generöst mot de små fordonen, sett från trafiksäkerhetssynpunkt, borde herr Hugosson ha kunnat medverka till att man hade fått en differentierad skala på hur överlastavgiften skulle tillämpas. Herr Hugosson åberopar Transportarbetareförbundet. Men, herr Hugosson, gå ut och tala med de chaufförer som kör fordonen! Åberopa inte bara Transportarbetareförbundet! Herr Hugosson har kanske uppmärksammat, inte minst på senaste tiden, att Transportarbetareförbundets ledning inte alltid har samma uppfattning som sina medlemmar.

Herr talman! Det är svårt att svara de tre talarna för reservationen på alla frågor som har ställts här. Men de frågor som herr Dahlgren tog upp och som gäller rättstryggheten i detta fall försökte jag svara på generellt. Att man tillåter från 15 och upp emot 100 procents överlast innan överlastavgift uttas är ett uttryck för att man medger en marginal, och det innebär alltså en form av rättstrygghet. Herr Sellgren sade att bestämmelsen om överlastavgift saknar motsvarighet i lagstiftningen, men överlastavgiften är inte alls någonting unikt i svensk lagstiftning. Den har likheter och beröringspunkter med flera andra icke straffrättsliga sanktioner och rättsverkningar, förutom av skattetilläggen enligt förfarandeförordningen också med exempelvis förverkande och skadestånd. Även inom straffrätten finns exempel på straff som utdöms oberoende av gärningsmannens avsikt. Denna typ av ansvar förekommer t.ex. i vissa fall gentemot företagare. Det sade jag i debatten förra året — jag har citerat mig själv för att vara säker på att det Det är således fel när man gör gällande i debatten att detta är något Torsdagen den unikt för svensk lagstiftning. Så är inte alls fallet. 1 mars 1973 För att sedan återgå till det norska systemet vill jag säga att de. —— — — — rättelser som kan ske genom den undantagsbestämmelse som finns i Överlastavgift svensk lagstiftning sker oberoende av om man inför en sådan bestämmelse eller inte. I Norge är det nämligen fråga om uppenbara överträdelser beroende på att myndigheter har gjort något fel — utfört vägmärkningen fel eller, som jag sade, vägt fordonen fel. Om sådana fall kommer upp, är det länsstyrelsens uppgift att återbetala och avskriva överlastavgiften. Gör inte länsstyrelsen det, kan man gå vidare till kammarrätten, och är man inte nöjd med kammarrättens beslut kan man gå upp till regeringsrätten. I alla de fall som den norska undantagsbestämmelsen avser är en sådan bestämmelse onödig i svensk lagstiftning, eftersom man enligt gällande rätt här har möjligheter att få rättelse i de fall som avses i det norska systemet.
Herr talman! Herr Hugosson sade att 15 procent överlast var tillåten utan att överlastavgift utgår och att denna bestämmelse skulle garantera rättssäkerheten. Det är ju bra att herr Hugosson är förnöjsam. Jag tycker emellertid det är viktigare att man handlar så, att man vet med sig att ingen medborgare i det här landet kommer att påläggas avgifter eller straff som han inte har möjlighet att få prövade i någon instans.

Herr talman! Statistiska centralbyrån är ett av våra större verk. Det har väsentliga och i dag ökande uppgifter beroende på att samhällsutvecklingen i sig kräver allt mer och mer av underlag för analyser, förslag och beslut. Herr Magnusson i Borås m.fl. har i en motion till statsverkspropositionen, finansdepartementet, ifrågasatt om utgiftexpansionen svarar mot en lika stor behovsökning när det gäller undersökningar, data m.m. Det är naturligtvis en fråga som man kan ställa. Motionen avslutas med ett yrkande om en utredning av avgiftsfinansiering. Den frågan om avgiftsfinansiering har varit uppe tidigare och avslagits av riksdagen, och utskottet finner fördenskull ingen anledning att tala positivt om en sådan tanke den här gången heller. Men det finns kanske ett och annat att säga. Statistiska centralbyrån omfattar i sin verksamhet tre program, vilket framgår av statsverkspropositionen. Av de tre programmen är två klart och tydligt avgiftsfinansierade. De skall vara självbärande och finns upptagna i budgeten med bara ett formellt anslag på 1 000 kronor. Den tredje, eller rättare sagt den första programdelen, som handlar om statistik, register och prognoser, innehåller emellertid också en hel del arbetsuppgifter gällande produkter som betalas. Det är väl där som man kan undra om man möjligen skulle kunna utöka avgiftsfinansieringen. Men det finns också en annan synpunkt. När det gäller de två programdelarna som är helt avgiftsfinansierade visar det sig att de så gott som varje år går med ett överskott, vars storlek vi inte får veta någonting om i statsverkspropositionen. Pengarna går tillbaka till statskassan. Här kan man ju ställa sig frågor, herr talman. Det gäller en verksamhet som i rätt stor utsträckning representerar monopol från statens sida. Man kan ha anledning att fråga sig om avgifter bör tas ut på ett sådant sätt att de ger överskott till statskassan. Detta är en väsentlig anledning till kravet på en utredning om avgiftsfinansieringen när det gäller statistiska centralbyrån. Jag är alldeles övertygad om, herr talman, att samma tanke kunde appliceras i en del andra verkssammanhang också, men det kan vara lämpligt att börja någonstans. Herr Wennerfors och jag har tagit upp dessa tankegångar och har uttryckt dem i reservationen 1 till civilutskottets betänkande nr 1 till vilken jag yrkar bifall. Vi har också en annan reservation som innehållsmässigt återkommer i utskottsbetänkandena 1 och 2. Den handlar om företagsräkningen. Riksdagen har för åtskilliga år sedan beslutat om företagsräkning, och pengar är steg för steg anslagna för detta ändamål. Trots detta har herrar Brundin och Magnusson i Borås i motion yrkat på att man skulle avsluta arbetet med företagsräkningen. Den motionen är väckt i anslutning till Kungl. Maj:ts proposition nr 12 med förslag till lag om 1972 års allmänna företagsräkning. Det är flera invändningar som motionärerna har gjort.

En andra invändning är mera principiell och gäller behovet av en allmän företagsräkning. Jag vill gärna uppehålla mig vid det litet grand.

Det är mot den bakgrunden som motionärerna har kommit med det yrkande som vi också har tagit upp i reservationen 2 till utskottets betänkande nr 1 och som handlar om att anslaget på 4,7 miljoner inte skall beviljas. Här är det onekligen fråga om att avväga värdet av vad man får ut genom företagsräkningen mot den utgiftssumma det gäller. Utgiftssumman är väl i förhållande till annat relativt liten och därför är kanske inte den det avgörande, utan det gäller mera principen om detta skall fullföljas eller inte. Jag kan inte underlåta att påpeka, herr talman, att här måste ha insmugit sig något räknefel i sammanhanget. Det är ju inte bara de 4,7 miljonerna som det handlar om utan också om de tidigare erlagda miljonerna. De behöver väl i och för sig inte vara bortkastade därför att det material som har samlats kan säkerligen användas i datatekniska sammanhang och i samband med det centrala företagsregister som finns.

Här måste något vara borttappat därför att i själva verket framgår det bl.a. av civilutskottets betänkande i ärendet förra året att t.o.m. budgetåret 1971/72 hade 3,4 miljoner beviljats. För innevarande budgetår beviljades förra året 5,9 miljoner. Det gör tillsammans 9,3 miljoner. Nu föreslås ytterligare 4,7 miljoner, och då kan summan inte bli mindre än 14 miljoner. Det är alltså tydligen en totalkostnad som kommer att bli 1 miljon högre än vad den här är angiven eller beräknad till. Herr talman! Denna fråga är kanske inte i och för sig väsentlig. Ifrågavarande totalberäkning ändrar ingenting i budgetsammanhang. Det viktigaste är väl principfrågan om man skall fullfölja företagsräkningen eller inte, och på denna punkt har inte reservanterna blivit övertygade av den gjorda skrivningen. Och övertygelsen kan ju inte gärna bli större av att man nu, som det har sagts från verkets eget håll, är osäker om det i framtiden kommer att finnas behov av företagsräkningar av detta slag. Under sådana förhållanden kan det vara rimligt att stoppa uppgiftsinsamlingen och att utnyttja de 4,7 miljonerna för att tillgodogöra sig det material som finns. Jag ber i anslutning till detta resonemang, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande nr 1, vilken avser anslaget, och dessutom till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 1 behandlas bl.a. motionen 534, vari föreslås att den allmänna folkoch bostadsräkningen skall omfatta även uppgifter angående önskemål om förändrade bostadsförhållanden. Genom bostadsräkningarna inhämtas uppgifter av skilda slag angående bostadsbeståndets beskaffenhet, och därmed erhålls nödvändigt underlag för statistiken på bostadsområdet. De är sålunda avsedda att spegla de rådande förhållandena. Enligt min och övriga motionärers uppfattning borde dessa räkningstillfällen också utnyttjas till att införskaffa material beträffande människornas allmänna önskemål angående bostäder. Som framgår av utskottsbetänkandet anförde finansministern på s. 30 i bilaga 9 till propositionen 1 år 1969 att materialet från folkoch bostadsräkningar används för olika ändamål, varvid särskilt borde uppmärksammas räkningens betydelse för planeringsoch utredningsverksamheten på regional och kommunal nivå. Inte minst därför att detta yttrande av finansministern har citerats i utskottets betänkande blev jag mycket förvånad över utskottets negativa ställningstagande. Motionens yrkande innebär att man ännu mera skulle kunna utnyttja uppgifterna i folkoch bostadsräkningen i det syfte som finansministern framhållit som betydelsefullt, nämligen för planeringsoch utredningsverksamhet. Man skall inte förstora svårigheterna när det gäller att ställa dessa frågor. Vad beträffar det besvär man skulle åsamka bostadsinnehavarna anser jag, att ett uppgiftslämnande som innebär en medverkan i en framtida planeringsverksamhet skulle uppfattas mera positivt än övrigt uppgiftslämnande. Nog hade jag förväntat mig att man i varje fall låtit berörda myndighet pröva frågan om man på det sätt vi motionärer föreslagit skulle kunna utnyttja folkoch bostadsräkningar också för att få fram uppgifter som är värdefulla för framtida planeringsverksamhet. Herr talman! Eftersom utskottet står enigt bakom sitt ställningstagande, skall jag inte ställa något yrkande. Det blir väl fler tillfällen att här i riksdagen diskutera denna fråga.

Herr talman! I propositionen står det något mycket klokt. Där framhålls att man inte skall fråga om sådant som man redan vet. Som bekant blir man inte klokare om man gör det. Nu har man naturligtvis uttryckt sig litet prydligare — man säger att det av lätt insedda skäl bör undvikas att uppgiftsskyldigheten avser förhållanden som myndigheterna har tillgång till i egna register. Om man jämför det förslag till lag som statistiska centralbyrån lade fram, 2 §, åttonde punkten, med det förslag som Kungl. Maj:t har presenterat i propositionen, så finner man att punkten 8 har utökats i regeringsförslaget. Där har tillagts att förutom antalet sysselsatta och antalet arbetstimmar skall uppgiftsskyldigheten omfatta också de sysselsattas åldersfördelning. Det är ett förslag som har kommit fram i ett yttrande från arbetsmarknadsstyrelsen och som har sin grund i omtanken om de äldre anställda. Det är med andra ord i och för sig ett klokt och riktigt förslag. Det är emellertid mycket betungande för arbetsgivarna att lämna den uppgiften, och såvitt jag kan bedöma finns alla de uppgifter som behövs i det här sammanhanget i andra register. Med tanke på allt det som företagen nu åläggs att tala om kan man ju hoppas att den kloka synpunkten som jag talade om inledningsvis skall äga tillämpning här. Det framgår litet grand av propositionen att även finansministern känner sig något osäker om allt detta verkligen behöver göras. Han säger nämligen att det får ankomma på statistiska centralbyrån att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen ta ställning till hur uppgiftsskyldigheten på det här området skall utformas. Jag hoppas verkligen att man tar kontakt och tar hänsyn till detta. Kanske kan dessa uppgifter inhämtas utan att man går vägen över arbetsgivarna. Herr talman! Jag har inget yrkande i det här ärendet. Jag har bara en förhoppning att sunt förnuft skall råda när man skall ta fram uppgifterna.

Herr talman! Fröken Ljungberg är i de reservationer hon har berört ute i vällovliga avsikter. Hon vill dels skaffa pengar till statistiska centralbyråns verksamhet, dels spara pengar genom att yrka avslag på förslaget att meddel ställs till förfogande för en allmän företagsräkning. Det är prisvärt i och för sig. Nu tror jag att när det gäller ökad avgiftsfinansiering skiljer sig hennes uppfattning inte så förfärligt mycket från den uppfattning utskottsmajoriteten har. Den skiljer sig inte heller från vad departementschefen anförde i 1966 års statsverksproposition. I den framhöll finansministern att enligt hans mening kunde det visa sig ändamålsenligt att i större utsträckning låta statistikkonsumenterna svara för kostnaderna för sådan statistik som utarbetas för speciella ändamål och inte har större allmänt intresse. Finansministern har tydligen ingenting emot att pengar flyter in till statskassan genom en ökad avgiftsfinansiering, och det är väl ganska naturligt att han har den uppfattningen.

Det kan förtjäna att framhållas i det här sammanhanget att det bedrivs en ganska omfattande upplagsverksamhet, som ger inkomster.

Totalt ger denna verksamhet 22,8 miljoner kronor. Sedan finns också en annan avdelning som ger en del slantar, nämligen den tekniska uppdragsverksamheten som 1971/72 redovisade 2,9 miljoner kronor i överskott. Jag tror alltså inte att en speciell utredning på det här området har någon särskild uppgift att fylla, utan det bör vara möjligt för statistiska centralbyrån att själv göra de utredningar som är erforderliga och vidga området för avgiftsbeläggning. Jag skulle vilja fråga fröken Ljungberg: Vilka områden skulle fröken Ljungberg kunna tänka sig att vi skulle avgiftsbelägga? Det kunde vara intressant att få några exempel. — Den statistik som vi behöver för rent administrativa ändamål är det väl rimligt att samhället betalar även i fortsättningen. — Nu förstår jag att fröken Ljungberg menär att det vore utredningens uppgift att lämna anvisning på områden som kunde avgiftsbeläggas; det är inte så lätt att göra det på rak arm. Men det kunde kanske ha sitt intresse att få exempel på några områden där man från moderat håll kan tänka sig en ökad avgiftsbeläggning och hur den skall gå till. Vad den allmänna företagsräkningen beträffar är det alldeles klart att man kan ha betänkligheter när det gäller att ålägga företagarna en så omfattande uppgiftsskyldighet som det här är fråga om. Man måste fråga sig om det föreligger ett verkligt behov av en sådan här företagsräkning och den statistik som man skulle kunna få fram genom räkningen. Är den värdefull för samhället, så värdefull att det är rimligt att ställa så pass stora belopp till förfogande som det dock här är fråga om för att få till stånd en sådan här företagsräkning? Jag vill påminna om att det är hela 20 år sedan en allmän företagsräkning verkställdes här i landet. Enligt departementets uppfattning — en uppfattning som delas av utskottsmajoriteten — behövs aktuella data om näringslivets struktur, och det vore värdefullt att få fram färskt material på det här området. Det överraskar kanske en aning att man från moderata samlingspartiets sida har så liten förståelse för behovet av aktuell statistik. Nu säger man visserligen att den moderna datatekniken öppnar helt andra möjligheter och att finansministern har sagt att det här antagligen är den sista allmänna företagsräkning som man tänker företa på det sätt som man har använt hittills. Men det är väl alldeles uppenbart att innan man kan ta datateknik till hjälp i detta sammanhang kommer det att förflyta åtskilliga år. Klart är emellertid att datatekniken öppnar helt andra möjligheter att upprätta aktuell statistik och lämna snabba upplysningar.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
Herr talman! Civilutskottets ordförande och talesman påpekar, och det är alldeles riktigt, att man har en medveten inriktning mot större avgiftsfinansiering. Han ställde sedan frågan: Vilka ytterligare områden skulle man från moderat håll vilja avgiftsbelägga? Det är litet mycket begärt att vi skall kunna precisera det. Jag vill bara peka på, herr Grebäck, att i statsverkspropositionen finns en budgetuppställning av vilken klart och tydligt framgår att två programenheter är helt självbärande. Den första är det inte. Den innehåller en hel del delprogram. Av budgetuppställningen framgår att man här har tagit in en del intäkter. Det mesta, inte mindre än 1 080 000 kronor, har man fått in från olika statliga verk som uppgifter är sålda till. 375 000 kronor har man fått in för produkter som sålts åt annat håll. Jag kan inte utan vidare säga vilka delprogram som ger dessa inkomster. Fördenskull är det nästan omöjligt att besvara herr Grebäcks fråga vad man ytterligare skulle kunna avgiftsbelägga. Jag menar faktiskt att det är utredningens uppgift. Jag vill dels skaffa pengar, dels spara pengar, och det skulle vara en egenartad motsättning enligt herr Grebäck. Nej, det är det inte om man tar med i beräkningen vad jag sade. Visserligen skall man avgiftsbelägga och så långt som möjligt göra verksamheten självbärande, men jag satte ochså i fråga om den avgiftsbeläggningen skall innebära att man tar så stora avgifter att man den här vägen tillför statskassan medel. Frågan är om inte utredningen har anledning granska hur avgiftsbeläggningen görs. Man kanske skulle kunna reducera avgifterna så att verksamheten blir självbärande utan att ge överskott. Det finns enligt mitt sätt att se ingen anledning för staten att ta ut överpriser. Herr Grebäck sade att vi har liten förståelse för behovet av statistik. Nej, det har vi inte, men det finns en tendens att begära litet för mycket statistik och data i en tid som är litet yr när det gäller den tekniska möjligheten att få fram uppgifter.
Herr talman! Statistiska centralbyrån har vuxit mycket kraftigt, och det anslag som vi nu går att bevilja uppgår till ett så avsevärt belopp som över 100 miljoner kronor. Man frågar sig därför om det inte finns anledning att något hålla igen på denna utveckling. Det har dock visat sig att det finns utredningar som är ganska tvivelaktiga och som även har kritiserats i pressen. Jag skall emellertid inte ta upp det nu, för det är ingenting som utskottets ordförande har att svara för. Beträffande den statistik vi nu talar om, företagsstatistiken, torde det vara så att många av dessa uppgifter, troligen alla, redan i olika sammanhang har lämnats av näringslivet. Det är nu fråga om att genomföra en företagsräkning som kostar 13 eller 14 miljoner kronor för det allmänna men som alldeles säkert kommer att kosta det enskilda näringslivet oändligt mycket mer pengar. Och uppgifterna finns nog i mycket stor utsträckning, som jag tidigare har sagt; det är bara fråga om att samla upp dem, och jag tror att det skulle vara ganska enkelt. Det rör sig ju inte om att man i framtiden skall använda datamaskiner för det här ändamålet, utan man är redan i full gång med det. Statistiska centralbyrån har ju en stor datacentral i Örebro. Jag tror inte att uppfattningarna skiljer sig mellan mig och utskottets ordförande på den här punkten, utan vi menar nog båda att man skall försöka begränsa det hela så mycket som möjligt. Sett ur den synpunkten skadar det väl inte att den här frågan kommer upp till debatt och att man på detta sätt försöker dämpa utvecklingen, för uppgiftsskyldigheten är väldigt betungande — speciellt ute bland de mindre företagarna är den en belastning. Om det skall vara någon mening med de statistiska uppgifterna, skall de ju vara korrekta, men inom näringslivet orkar man inte hålla på att ta fram alla de uppgifter som myndigheterna nu börjar begära. För närvarande arbetar en utredning med den här frågan, och man får hoppas att den verkligen kommer fram till riktlinjer som gör att man på en gång, mera samlat, kan få lämna de uppgifter som det är rimligt att näringslivet ger till samhället. Det behövs sannerligen en sanering på det här området. Som det är nu är det icke bra. Därför ber jag, herr talman, att få instämma i fröken Ljungbergs yrkande om bifall till reservationerna.
Herr talman! Jag tror att situationen i svenskt näringsliv för närvarande är sådan att vi har ett verkligt behov av färskt utredningsmaterial för att belysa och bedöma förutsättningarna för vårt näringsliv, inte minst med tanke på framtiden. Jag tror också att det är riktigt att den här typen av utredningar blir den sista i den här formen. Man kommer att ha helt andra möjligheter i framtiden att snabbt skaffa sig de uppgifter som är erforderliga genom att utnyttja modern datateknik. Men i väntan härpå finns det sakliga skäl för att den här utredningen trots allt bör komma till stånd, och jag tror att man kommer att ha nytta av den. Men det innebär naturligtvis inte att statistiska centralbyrån inte bör vara uppmärksam på vikten av att hålla utgifterna nere. Jag delar helt uppfattningen att kostnaderna sväller i förfärande snabb takt och att möjligheterna till en avgiftsfinansiering bör successivt tillvaratas. Men jag tror inte att det är nödvändigt med en speciell utredning för det, utan det bör så att säga vara en skyldighet för vederbörande inom statistiska centralbyrån att ta vara på möjligheterna.

Herr talman! I tidsnödens tecken ett mycket kort inlägg om den kommunala beredskapen och beredskapsplanläggningen. Den kommunala beredskapen tillhör de frågor som kommit alltför mycket i skymundan, och anslagstilldelningen ligger på en sådan nivå att vi i stora delar av vårt land har en kommunal beredskap som inte fungerar och inte kommer att fungera under en lång följd av år just på grund av att medel anslagits i helt otillräcklig omfattning. Jag skulle i detta sammanhang kunna hänvisa till den interpellationsdebatt jag hade med civilminister Svante Lundkvist. Jag fick då stöd inte bara när det gällde vikten av den kommunala beredskapsplanläggningen utan även i fråga om att kostnaderna för den kommunala beredskapen inte kan ses isolerade utan måste vägas mot och ses i samband med utgifterna för övriga delar av vårt totalförsvar. I totalförsvaret ingår det militära försvaret, civilförsvaret och den kommunala beredskapen. Alla tre måste fungera för att vi skall ha ett fungerande totalförsvar. Visserligen är den kommunala beredskapen den i särklass minsta biten, men den måste finnas, och totalförsvaret får bl.a. sin breda förankring just genom en fungerande kommunal beredskap. Medborgarnas inflytande blir så stort som möjligt här. Det militära försvaret kostar oss för nästa budgetår i runt tal 7,5 miljarder — den kommunala beredskapen får en enda liten miljon. På grund av att vi inte vill ge riksnämnden för kommunal beredskap de medel som erfordras får vi finna oss i att ha ett låt mig säga haltande totalförsvar många år framöver, om nu anslagstilldelningen skall följa normerna för de tre senaste åren. En fråga i sammanhanget: Har vi råd att ge det militära försvaret 7 500 miljoner, så borde vi för vårt totalförsvars skull ha råd att ge ytterligare 1 miljon för att därmed ernå ett fungerande totalförsvar. I motionen 232 finns det många motiveringar som ytterligare pekar på nödvändigheten av en ökad anslagstilldelning, och därför behöver jag inte i detta inlägg rada upp motiv. I sitt betänkande instämmer utskottsmajoriteten i vad vi motionärer uttalat om vikten av den kommunala beredskapsplanläggningen, men detta instämmande, detta konstaterande borde ha följts av en ökad anslagstilldelning i enlighet med förslaget i vår motion nr 232. Nu finns det vid punkten 8 i civilutskottets betänkande en reservation — nr 2 — vari yrkas på att anslaget till den kommunala beredskapen skall höjas för nästa budgetår från 1 till 2 miljoner. Jag vill, herr talman, yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Till det utskottsbetänkande som vi här behandlar har knutits två reservationer där mitt namn återfinns. Reservationen 1 gäller punkten 5, Lantmäteriet: Myndighetsuppgifter m.fl. anslag. Utskottsmajoriteten har vid sin behandling av den motion som reservationen bygger på uttalat att när det gäller översynen av lantmäteritaxan bör vissa frågor beaktas. Det anges bl.a. att principen om full kostnadstäckning inte kan helt försvaras i fråga om fastighetsbildning för jordoch skogsbruksändamål.

Enligt utskottets mening är ett i motionen föreslaget beslut inte lämpligt. De bakomliggande önskemålen har dock även hittills beaktats i samband med bedömningar av den enskildes respektive samhällets nytta av vissa förrättningar. Ett riksdagens ytterligare uttalande i sakfrågan torde böra anstå till dess eventuella konkreta förslag beretts, säger utskottet.

I likhet med motionären finner vi det otillfredsställande att ekonomiska faktorer reellt skall förhindra rättsprövning i fastighetsfrågor. En lösning av dessa frågor kan ofta vara önskvärd ur allmän synpunkt. Ett klart uttalande på den punkten från utskottets sida skulle enligt vår mening ha varit av värde.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

Herr talman! Civilutskottets majoritet har inte kunnat biträda de yrkanden som framställs i motionen 1569 och den därav föranledda reservationen under punkten 5 i civilutskottets förevarande betänkande. Motiven för avslagsyrkandet är bl.a. att utskottet vid behandlingen av frågan fått upplysningar om att i varje fall en del av de önskemål som framförts i motionen kommer att beaktas av lantmäteristyrelsen i styrelsens anslagsframställningar år 1973. Dessutom har önskemålen hittills beaktats i samband med bedömningar av den enskildes respektive samhällets nytta av vissa förrättningar. Mot den bakgrunden anser utskottet att uttalanden från riksdagens sida i varje fall bör anstå tills eventuella förslag beretts och ligger på bordet, så att man kan bedöma dem. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 5 i civilutskottets betänkande nr 3. När det gäller frågan om den kommunala beredskapen under punkten 8 i samma betänkande vill jag med anledning av den till punkten fogade reservationen framhålla att det i sakfrågan inte finns några delade meningar. Det är när det gäller anslagets storlek som synpunkterna går isär. Men även där är skillnaden mycket liten.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
Herr talman! Efter det att jag lyssnat på herr Petersson i Nybro har inte min oro för den kommunala beredskapen minskat. Kedjan är ju inte starkare än den svagaste länken. När det gäller vårt totalförsvar vore det olyckligt om den svagaste länken skulle vara den kommunala beredskapen. Situationen är den att man inte kan tillämpa gällande utrymmningsplanläggning i full utsträckning, då ett stort antal kommuner med inkvarteringsområden inte är klara. Vad detta betyder i en allvarlig situation kan vi alla räkna ut. Om vi ser framåt förstår vi att kommunernas betydelse inom totalförsvaret kommer att öka starkt med tanke på följderna av 1972 års försvarsbeslut. Man kan på sikt förvänta sig att de kommunala resurserna kommer att spela en avgörande roll i beredskapssamhället.
Herr talman! Jag vill erinra herr Eriksson om vad jag sade nyss: i sakfrågan är vi helt överens. Det är i fråga om pengarna, finansieringen, som vi har delade meningar. I herr Erikssons egen motion har ni räknat ut att förslaget skulle kräva 3,2 miljoner, men ni nöjer er med att yrka på 2 miljoner, av statsfinansiella skäl. Vi har stannat vid det belopp som departementschefen föreslagit, och det av precis samma skäl.
Herr talman! Vi har accepterat en nedskärning till 2 miljoner den här gången, och detta bl.a. under hänvisning till att planrevisionerna annars kommer att eftersättas. Nästa budgetår kommer revisionerna av de planer som finns att ta det mesta av medlen i anspråk, och då blir det inget över av anslaget till att fortsätta den kommunala beredskapsplanläggningen. Men får vi den här miljonen extra kan den fortsätta i en någorlunda acceptabel takt.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 4, som behandlar vissa jävsfrågor beträffande nämndemän i länsskatterätt, är föranlett av en motion av herr Winberg m.fl. Han kommer senare att argumentera för motionen. Det är egentligen bara två synpunkter jag skulle vilja framföra. När denna fråga debatterades 1971 förväntade departementschefen att valmyndigheterna skulle beakta det olämpliga i att ordföranden, annan ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd tjänstgjorde såsom nämndeman i skatterätt. Vi som då framhöll att detta borde framgå av lagen motiverade vår uppfattning bl.a. med att vi ville ge skatterätten ett gott anseende redan från början. Vidare anförde vi att meningen enligt förarbetena till lagstiftningen och bakom nämndemannainstitutionen var att nämndemännen skulle kunna tjänstgöra både i länsrätten och i länsskatterätten. Det skulle inte vara två särskilda nämndemannagrupper, utan de skulle kunna tjänstgöra på båda ställena. Det som särskilt oroade mig i den debatt som då fördes var att civilministern i ett inlägg försökte lugna opponenterna med att säga att en taxeringsnämndsledamot, om han undantagsvis skulle väljas till nämndeman, i varje fall var jävig i mål från eget taxeringsnämndsområde. Men det är inte alldeles självklart. Enligt gällande allmänna jävsregler i förvaltningslagen inskränks jävet till att avse endast ärende som vederbörande har handlagt. När det gäller ett ärende, som ligger i vederbörandes taxeringsnämnd men som han inte varit med och handlagt, är det fråga om ett s.k. delikatessjäv, så att vederbörande själv kan avstå från att delta i behandlingen. Departementschefen anförde att detta skulle anses såsom jäv. Men det är inte denna fråga det nu är tal om, utan att den högre instansen inte skall misstänkas för att ha något personsamröre med de i och för sig förträffliga ledamöterna i taxeringsnämnder och motsvarande.

Att man har gjort så beror inte på att man velat trilskas med departementschefen, utan man har läst lagen och där finns inget sådant hinder. Man läser kanske någon gång propositionerna men absolut inte utskottsbetänkanden, som det nu gäller. Man har gått i fällan, om jag så får säga, och gjort ett val som departementschefen utgick från inte skulle ske. Kontentan av detta är att vill man ha ett bestämt innehåll i en lag, måste det skrivas ut i klartext i lagen och inte hummas i bakgrunden med välmenta förväntningar. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den till civilutskottets betänkande nr 4 fogade reservationen.

Herr talman! I lagen om skatterätt och länsrätter finns det i 9 § vissa valbarhetsregler. Där anges också hinder för innehavarna av vissa tjänster att väljas till nämndemän i länsskatterätt. Detta gäller t.ex. tjänstemän i länsstyrelserna, länsnykterhetsnämnderna, det gäller vidare länsläkare, lagfaren domare, advokat, åklagare och några till. Det är emellertid inte något formellt hinder för en ledamot eller en suppleant i taxeringsnämnd, i barnavårdsnämnd eller i nykterhetsnämnd att väljas till nämndeman. Jag vill påstå att det är i hög grad olämpligt att samma person under en och samma tidsperiod kan delta i avgöranden i både överoch underinstans — det kan ju minska tilltron till båda dessa instansers oberoende, självständighet och fristående ställning från varandra. Som herr Tobé nyss nämnde diskuterade vi denna fråga i kammaren 1971. Vi diskuterade då relationen ledamot i taxeringsnämnd och nämndeman i länsskatterätt, och vi var överens om det olämpliga i att samma person innehar båda befattningarna. Också om man ser på förarbetena till lagen kan man konstatera detta. I den departementspromemoria som föregick 1971 års proposition anfördes att man borde undvika att välja taxeringsnämndsordförande till nämndeman. Departementschefen sade i propositionen att detta borde undvikas beträffande ordförande, ledamot och suppleant och att dessa inte skulle väljas annat än i undantagsfall. Och så förväntade man att valmyndigheterna skulle iaktta detta. År 1971 ansåg vi i moderata samlingspartiet och i folkpartiet att den här olämpligheten, som alla var överens om var en olämplighet, borde få komma till uttryck i lagtexten. Riksdagens majoritet hänvisade emellertid till departementschefens förväntan och till förutsatta jävsregler och avslog därför yrkandet om särskilda lagregler på den punkten. Nu har vi i år i motionen 233 kommit tillbaka till frågan därför att vi har kunnat konstatera att motivuttalandena inte har följts. Vi har, tycker vi, fått stöd av vad riksdagens egna ombudsmän har konstaterat i årets ämbetsberättelse, där en av justitieombudsmännen säger direkt att motivuttalandena inte har följts. Jag vill, herr talman, påstå att detta är en viktig princip, eftersom det gäller människornas tilltro till rättssäkerheten i viktiga administrativa rättsliga förfaranden. Vi diskuterade 1971 endast sambandet taxeringsnämnd -—länsskatterätt, men JO har påpekat att i sak samma förhållande gäller även barnavårdsnämndsoch nykterhetsnämndsledamöter och riktigheten — eller kanske snarare oriktigheten — av att de väljs till nämndemän. Jag har, herr talman, en uppgift från Landstingsförbundet som säger att av 602 nämndemän som finns i landet — det är alltså nämndemän i länsskatterätter och länsrätter — skulle 57 vara ledamöter eller suppleanter i taxeringsnämnd. Jag har ingen uppgift på hur många det är som också är ledamöter av barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd, men man kan utgå från att det torde vara åtskilliga. Jag kan därför konstatera att motivuttalandena inte har följts. Det tycker jag är ett ganska starkt sakligt skäl för att bifalla motionen och reservationen av herr Tobé m.fl., och jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Skillnaden i uppfattning mellan utskottsmajoritet och reservanter består väl närmast i vad vi tror om effekten av vad JO har anfört i sitt uttalande. Justitieombudsmannen Lundvik har ju tillskrivit kommuner, landsting osv. och påpekat det olämpliga i det förfarande som här påtalats.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
Herr talman! Jag tycker att utskottsmajoriteten är väl optimistisk. När vi för två år sedan påtalade detta förhållande och uttryckte vår oro för att uttalandet inte skulle följas, uttalade utskottsmajoriteten att uttalandet nog skulle komma att följas. Nu har vi emellertid belägg för att det inte följts, men ändå är utskottsmajoriteten lika optimistisk i dag och tror alltjämt att det kommer att följas. Uppriktigt sagt tycker jag, herr talman, att utskottets motivering är skäligen enkel. Man säger bara att det finns anledning till antagande att motivuttalandet kommer att beaktas. Vi vet, herr talman, att så icke blivit fallet.
Herr talman! Vi vet ju inte vad effekten blir av det uttalande som ombudsmannen gjort. Vi får väl se om det leder till något resultat.

Fru talman! I försvarsutskottets betänkande nr 7 behandlas motionen 636, som är en partimotion från folkpartiet. Dessutom behandlas motionen 1114, som har avlämnats av herrar Gustavsson i Nässjö och Lindkvist, båda socialdemokrater. I båda motionerna föreslås en total översyn av vapenfrilagen. Utskottet har konstaterat att vapenfrinämndens kapacitet har ökat avsevärt och att arbetsbalansen minskat kraftigt under 1972. En förkortning av handläggningstiden är önskvärd. Det skulle minska risken för missbruk av vapenfrilagstiftningen. Statistiken visar också att antalet bifallna ansökningar har förändrats på ett intressant sätt sedan 1967, men utskottet har inte kunnat dra några bestämda slutsatser av siffrorna. Förändringarna kan tänkas sammanhänga med ansökningarnas karaktär men naturligtvis också med handläggningstidens längd, nämndens praxis m.m. I båda motionerna framhålles önskvärdheten av att man kan få flera tjänstgöringsalternativ för dem som har beviljats vapenfri tjänst. Utskottet har emellertid inhämtat att arbetsmarknadsstyrelsen har vissa svårigheter med nu gällande regler, bl.a. i fråga om kostnadsansvaret när de vapenfria placeras i utbildning och annan tjänstgöring. Detta finner utskottet allvarligt, eftersom det föreligger risk för att den tidigare arbetsbalansen i nämnden flyttas över till en balans hos arbetsmarknadsstyrelsen. Det är ju också olyckligt om den som har särskild fallenhet för utbildning inom exempelvis vårdsektorn inte kan få sådan utbildning. Så långt är utskottet enigt.

Där har vi inte kunnat följa med. Utskottsmajoriteten spolar helt enkelt därmed förutsättningarna för en förutsättningslös prövning.

I herr Gustavssons egen motion står det bl.a.: ”De diskussioner som förts i riksdagen och i andra sammanhang har i första hand handlat om tillämpningen.

Folkpartiets ledamöter i försvarsutskottet har reserverat sig mot utskottets skrivning. Vi säger att vi vidhåller vår och herr Gustavssons i Nässjö motivering för en översyn. Översynen bör innefatta en omprövning av vapenfrilagen med ledning av erfarenheterna sedan denna lag antogs. Vi menar att man i enlighet med vad som föreslås i de båda motionerna bl.a. bör undersöka möjligheten att finna en bättre och mera lättillämpad lagstiftning. BI. a. har det vid upprepade tillfällen angivits att det är mycket svårt att definiera begreppet ”djup samvetsnöd”. Vi framhåller vidare: ”Samhällets sätt att reagera mot den som vägrar tjänstgöra måste — — — komma att beröras av översynen. Systemet för utredning av om den vapenfrisökande uppfyller samhällets villkor för vapenfri tjänst bör övervägas särskilt.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att det nu kommer till stånd en översyn av vapenfrilagen enligt det yrkande som ställts i motionen av herr Lindkvist och mig. Herr Öhvall säger att utskottet inte har vågat dra några bestämda slutsatser, och på den punkten är vi säkert överens. Men det faktum att man av erfarenheterna inte vågar dra några bestämda slutsatser innebär, som jag fattar utskottets skrivning, att man också är beredd att förutsättningslöst pröva erfarenheterna från den tid lagen varit i tillämpning. Vad jag ställer mig frågande till i folkpartireservationen är framför allt den punkt där reservanterna apostroferar herr Lindkvists och min motion vad beträffar den vapenfria tjänsten. Vad vi är ute efter — det framgår av motionen, men herr Öhvall valde att inte citera den biten — är att undersöka möjligheten till en precisering av vapenfrilagens 1 §.

Vad folkpartiets företrädare i utskottet är ute efter på denna punkt får den som läser reservationen inget grepp om. Antingen är reservanterna av samma uppfattning som majoriteten i utskottet — och i så fall hade reservationen varit överflödig — eller också vill de ha en annan principiell inriktning av lagen än en anknytning till vapenbruket som sådant. Det här är en viktig principfråga, därför att utgångspunkten är att vi har allmän värnplikt i det här landet och att vi därutöver i ett demokratiskt samhälle medger undantag från den allmänna värnpliktens princip, om det skapas speciella problem för människor att begagna vapen. Med andra ord: vapenfrilagen försöker konkretisera den frågeställning som den enskilde individen ställs inför, då han å ena sidan har en övertygelse som säger att han inte skall använda vapen och å andra sidan har ett krav på sig att i en krigssituation begagna sig av vapen. Det är den principiella delen, herr Öhvall. Är ni i folkpartiet beredda att ändra på principen att lagen skall knyta an till vapenbruket? Vill ni ha valfrihet för den enskilde individen att göra vapenfri tjänst om han så vill eller fullgöra värnpliktstjänstgöring om han vill det? Detta är i grunden den yttersta konsekvensen av en annan principiell inriktning.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
Fru talman! Det är ju ändå så, herr Gustavsson i Nässjö, att ni i motionen har begärt en precisering. I utskottets skrivning på den punkten återstår ingenting annat än bekymret om att klarlägga de ekonomiska relationerna mellan AMS och försvaret. Något annat yrkande har inte ni kvar av er motion. Ändå har ni begärt en precisering av 1 §. Var står det i utskottets skrivning att ni blir tillgodosedda på den punkten? Vi har sagt att vi vill ha en förutsättningslös utredning. Alldeles klart är att det är fråga om värnplikt, men vi är redan överens om att den som har samvetsbetänkligheter inför att bära vapen också bör respekteras och så långt det är möjligt få vara med om en rättvis prövning av sitt fall. Herr Gustavsson i Nässjö, som själv sitter i vapenfrinämnden, säger att det är besvärligt att klara de här problemen vid prövningen. Det är detta vi vill att man skall se över — förutsättningslöst. Men ni skriver fast en helt annan mening i det här.